Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att Transportstyrelsen utövar tillsyn över besiktningsbranschen. Besiktningsverksamheten är en viktig samhällsservice som måste fungera för att vi ska ha trafiksäkra och miljövänliga fordon på våra vägar. Regeringen har tagit emot Riksrevisionens rapport och ska nu analysera den och återkomma till riksdagen med regeringens slutsatser och kommentarer. När det gäller tillsyn krävs i dag att besiktningsföretaget är ackrediterat från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, för att det ska få etablera sig inom fordonsbesiktningsmarknaden. Swedac granskar, godkänner och följer upp att besiktningsföretagen har den kompetens och de rutiner som krävs men också att de är oberoende och exempelvis inte säljer eller reparerar bilar till sina kunder. Vidare måste besiktningsteknikerna som genomför besiktningarna vara personcertifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan för uppgiften. Det är med andra ord såväl Swedac som Transportstyrelsen som utövar tillsyn gentemot de aktörer som är etablerade på marknaden. Riksrevisionen har utfört granskningen mot bakgrund av att den moderatledda regeringen 2010 beslutade att omreglera besiktningsmarknaden. Utvärderingen aktualiserar frågan om det lämpliga i att överföra samhällsviktig samhällsservice till marknadslösningar när det gäller prisutveckling, tillgänglighet i hela landet och omfattningen av den statliga kontrollen och tillsynen över marknaden. Generellt kan konstateras att priset för kontrollbesiktning har ökat med 56 procent sedan 2010. Under samma period har konsumentprisindex ökat med bara 10 procent.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är av yttersta vikt att fordonen ute på våra vägar fungerar. När man har besiktigat sitt fordon lever man i tron att det är i trafiksäkert skick. Därför är det oerhört viktigt att den som utför kontrollen gör det på rätt sätt. Nu har det gått några år sedan jag gjorde kontroller på väg, men för inte så länge sedan pratade jag med en person som konstaterade att ett fordon fick körförbud strax efter att den hade genomgått en årlig besiktning. Jag råkade själv vid flera tillfällen ut för att jag stoppade ett fordon som fick körförbud trots att det besiktigats bara ett par timmar tidigare. Så får det inte vara. När ett fordon ute på väg beläggs med körförbud beror det på att det finns en teknisk brist som är så allvarlig att fordonet riskerar att haverera. Är det bromsar eller draganordning på ett tungt fordon förstår var och en vilka konsekvenser det kan bli. Det som fick mig att reagera i rapporten är att det inte sker någon tillsyn av dem som har uppdraget att göra besiktningarna, det vill säga Transportstyrelsen. Det står i rapporten: "Vidare bedömer Riksrevisionen att regeringen har varit informerad om det minskade tillsynsarbetet genom de årliga marknadsrapporterna, men ändå inte styrt Transportstyrelsen för att arbeta ändamålsenligt inom området." Riksrevisionen konstaterar alltså att regeringen inte har gjort tillräckligt för att utöva tillsynen och därmed säkerställa att besiktningen av fordonen sköts på ett bra sätt. Det har sedan varit en prisökning på 56 procent. Konsumentprisindex ligger på 10 procent. Ökningen av efterkontroller har varit 37 procent. Detta kan sannolikt förklaras med att man har investerat i både lokaler och utrustning. Det finns ju fler aktörer i varje fall på nedsidan av Dalälven. Ovanför Dalälven är det lite magrare. Det som jag reagerar på, och det som fick mig att skriva interpellationen, är att regeringen har vetskap om att det inte har skett tillsyn av verksamheten men ändå inte vidtagit åtgärder. Jag skulle gärna vilja ha svar av statsrådet.
Fru talman! Jag tog upp i mitt svar att både Swedac och Transportstyrelsen utövar kontrollen. Men jag är naturligtvis bekymrad över utvecklingen inom besiktningsbranschen med prisökningar på närmare 60 procent. För inte så länge sedan kallade jag till mig representanter för besiktningsbranschen med anledning av att det finns ett antal orter i norra Sverige där verksamheten ska avvecklas. En del skulle få upp till 13 mil för att ta sig till närmaste besiktningsstation. Min kommentar i medierna i det sammanhanget var att om det visar sig att branschen inte kan ta ansvar för att säkra viktig samhällsservice i hela landet måste vi reglera och säkerställa servicen i hela landet. Döm om min förvåning när jag noterar att Sverigedemokraterna, Thomas Morells parti, vill gå en annan väg. Ni motionerar i riksdagen och säger att avregleringen av bilprovningen har varit lyckad. Enligt Sverigedemokraterna är det alltså en lyckad reform när kostnadsökningarna har varit 60 procent och när utvecklingen riskerar att försämra servicen i glesbygden eller på landsbygden. Dessutom föreslår Sverigedemokraterna i motionen att det statliga ägandet av Bilprovningen ska avvecklas. Ni vill inte ens ha kvar svenska Bilprovningen, en statlig aktör, utan helt och hållet lämna över provningen till enbart privata aktörer, eftersom konkurrens enligt motionen i de allra flesta fall är ett sunt inslag på marknaden. Om detta innebär en utveckling där priserna ökar kraftigt och människor i glesbygd får försämrad tillgänglighet till samhällsservice tycker Thomas Morell och Sverigedemokraterna uppenbarligen att det är en framgångsrik väg. Kommer besiktningsmöjligheterna i hela landet och kvaliteten på besiktningarna att öka om man ytterligare privatiserar och avreglerar besiktningsbranschen? Vi har noterat i andra länder, till exempel Finland, där detta gjordes längre tillbaka i tiden, att man har sett sig nödgad att börja reglera igen. Jag oroar mig för att vi riskerar en sådan utveckling, och det är skälet till att jag har kallat till mig branschen. Jag utesluter inte att vi kan komma i ett läge där vi behöver reglera mer. Det är viktigt att Swedac har en väl fungerande kontroll och att Transportstyrelsen också kontrollerar, men i grunden måste vi ställa oss frågan om det är en rimlig ordning att ansvaret för att säkerställa en sådan grundläggande samhällsservice som besiktning, trafiksäkring av våra fordon, enbart ska åligga en statlig myndighet att kontrollera att det sker på rätt sätt. Jag tycker att det är viktigt att vi utvärderar och ser på effekten av den omläggning av besiktningsbranschen som skedde. Jag noterar att Sverigedemokraterna och Thomas Morell vill att den linje som Moderaterna drev igenom i Sveriges riksdag 2010 ska fortgå, det vill säga att privatisera och avreglera och att inte säkerställa att samhällsservice finns tillgänglig i hela landet. Jag tycker att det är en olycklig utveckling.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det skulle vara bra om statsrådet läste hela motionen, eller åtminstone var så pass ärlig att han berättade vad som står i motionen. Vi konstaterar att den stora fördelen är att köerna har försvunnit. När provningen var helt statlig kunde man få vänta en hel sommarsäsong för att få besiktiga sin mc eller husvagn, vilket är helt orimligt. Det problemet har försvunnit. Det är fördelen med verksamheten i dag. Men det är alldeles uppenbart att det brister i tillsynen, och därmed har man inte säkerställt kvaliteten. Låt oss titta på vad som står i rapporten från Riksrevisionen: "Resurserna för tillsynen har minskat kraftigt. År 2011 hade Transportstyrelsen 5,5 årsarbetskrafter som arbetade med tillsyn, varav 4 tillsynshandläggare, 1 analytiker och 0,5 administratör. Antalet årsarbetskrafter har successivt minskat sedan dess. År 2020 slutade den sista tillsynshandläggaren som arbetade med stickprov och Transportstyrelsen saknar därmed personal för att genomföra de administrativa och fysiska stickproven." Därmed säkerställs inte att besiktningarna fungerar som de ska. Swedac har en annan roll. De ska göra vandelsprövning av dem som ska bedriva verksamheten, men utöva tillsyn av hur det fungerar på själva besiktningsstationen ska Transportstyrelsen göra. En tidigare kollega till mig vid polisen har gjort dessa kontroller. I dag jobbar han inte, utan han är pensionär. Det arbetet är oerhört viktigt för att säkerställa att besiktningen sker på ett sådant sätt att när bilen rullar ut ur hallen är den i det skick som det står på papperet att bilen är. Står det att fordonet är godkänt i kontrollbesiktning ska bromsarna funka. Draganordningen ska vara i ett sådant skick att det går att hänga ett släp bakom, och styrleden ska inte glappa. Det är ju här man måste säkerställa att det fungerar; om det sedan är en statlig eller en privat aktör som gör jobbet är ointressant. Rullar det ut fordon ur hallen som är i så dåligt skick att polisen bara ett par timmar senare kan sätta körförbud på dem fungerar det inte - så enkelt är det. Det finns all anledning att titta över detta. Jag kommer att sätta mig ned med just den här rapporten som grund och se vad vi kan göra för att säkerställa att det fungerar. Om det är privat eller statlig verksamhet i framtiden får vi se. Vi måste dock säkerställa att man när man åker in och betalar en stor summa pengar för att få fordonet kontrollbesiktigat är trygg i att fordonet är godkänt när det står att det är det. Detta måste ses till via en statlig myndighet som säkerställer att besiktningsorganen gör det jobb som de ska göra. Om vi släpper på det blir det lika illa som det är ute på vägarna; det blir rena vilda västern.
Fru talman! Thomas Morell säger att vi får se om det blir privat eller statlig verksamhet. Uppenbarligen är det inte så - i den motion som Sverigedemokraterna har lagt på riksdagens bord föreslås att även den sista statliga delen av verksamheten säljs ut. Ni vill ju privatisera ännu mer. Ni tycker att det är en lyckad reform. Det skulle vara intressant - Thomas Morell har ju ändå tid på sig att ytterligare kommentera detta - att höra Sverigedemokraternas argument för att mer privat ägande och ytterligare avreglering av besiktningsbranschen skulle innebära bättre besiktningskontroller. Prisökningarna har i varje fall varit anmärkningsvärda. Jag tycker att det är jättebra att Riksrevisionen gör den här granskningen, och jag välkomnar den. Från regeringens sida tänker vi naturligtvis analysera den och svara till riksdagen. Det är viktigt att vi har en väl fungerande kontroll både från Swedacs sida och från Transportstyrelsens sida, för trafiksäkerheten är viktig. Om inte annat har vi till exempel nyligen manifesterat detta genom att stoppa och kriminalisera manipulation av mätarställningar för att säkerställa att man vet vad det är som gäller när man köper ett fordon och att man känner till kvalitetskriterierna. Här har också besiktningsbranschen haft ett starkt engagemang. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi inser att de fordon som rullar på svenska vägar måste vara säkra. Där har vi som kunder och konsumenter ett ansvar när vi köper bilen; denna information ska vara korrekt. Men sedan måste fordonen också kontrollbesiktigas. Detta ska göras av personer som har god vandel, som kontrolleras och som är certifierade. Denna kontroll ska finnas i hela landet. Det är därför jag blir orolig när vi ser att servicen faktiskt försämras i delar av landet. Även i samband med apoteksmarknadens avreglering har det blivit en uppsjö av företag som vill se möjligheterna att utveckla nya marknader i storstadsområdena och säkert också tjäna pengar på detta, eftersom det är så marknadsmekanismerna fungerar. Men det måste tas ansvar för att denna samhällsservice också finns i glesbygd och i hela landet. Just nu finns en uppenbar risk att vi får en försämrad möjlighet till service i delar av landet. Där måste besiktningsbranschen ta ett ansvar - annars kommer vi att behöva reglera den. Mot bakgrund av Sverigedemokraternas motionerande i detta är jag naturligtvis nyfiken på varför Thomas Morell och Sverigedemokraterna tycker att det är angeläget att ytterligare privatisera besiktningsbranschen. Jag tycker att det är viktigt att vi stärker säkerheten och kontrollen av fordonen.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag kan säga så här: Det är fullständigt ointressant om det öga som tittar på ett fordon är statligt anställt eller kommer från den privata sektorn. Ögat måste se om fordonet uppfyller de krav som finns i kontrollprogrammet; om det sedan är staten eller ett privat företag som gör bedömningen har ingen betydelse. Det måste falla ut i ett underkännande om kraven inte uppfylls. Så enkelt är det. Den som gör besiktningen måste göra en anmärkning om det är ett fel - om det sedan är staten eller ett privat företag är inte intressant. Denna rapport har ju kommit nu på vårsidan, och det är klart att vi också läser den - det vore konstigt annars. Men jag noterar att regeringen har varit saktfärdig även i det här. Det står så här på sidan 52: "Detta har enligt Riksrevisionens bedömning medfört att Transportstyrelsen inte fullgör sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vidare bedömer Riksrevisionen att regeringen har varit informerad om det minskande tillsynsarbetet genom de årliga marknadsrapporterna, men ändå inte styrt Transportstyrelsen för att arbeta ändamålsenligt inom området." Så står det i Riksrevisionens rapport, och det reagerar jag på. Det är alldeles givet så att besiktningsorganen måste fungera och göra det jobb som de ska göra för att säkerställa att de bilar som är ute på vägen uppfyller kraven. Men här har regeringen inte uppfyllt sin del.
Fru talman! Tack, Thomas Morell, för debatten! Jag tycker att det är viktigt att vi nu granskar Riksrevisionens rapport. Regeringen ska ju svara på Riksrevisionens påståenden och deras granskning och ge en kommentar till detta också till riksdagen. Då får vi nog allihop skäl att ordentligt granska vad som hänt inom besiktningsbranschen. Om detta skulle föranleda att Sverigedemokraterna byter uppfattning skulle jag välkomna det, för jag tror inte att ytterligare avreglering och privatisering är lösningen för att få en förbättrad besiktningsverksamhet. Däremot tror jag att det är viktigt att vi för en ordentlig samhällsdebatt om vad som är statens ansvar för grundläggande, viktiga samhällsfunktioner. Det är detta som jag tycker borde vara angeläget i detta sammanhang. Låt oss återkomma och kanske ha en gemensam diskussion och debatt i kammaren när regeringen har svarat på Riksrevisionens rapport. Då finns alla möjligheter att skriva motioner i riksdagen eller byta uppfattning, om man skulle vilja det. Dessutom finns det naturligtvis möjligheter att gemensamt se vad som kan göras för att stärka förtroendet för besiktningsbranschen och, framför allt, säkra att vi får bättre kontroll av fordonen.